Herr talman! Jag känner också starkt för universitetet i Umeå, och jag har avstått min närmaste medarbetare dit som professor i medicin. Men om jag inte är fel underrättad är Västerbotten det nyktraste länet i landet, och det är därför sannolikt inte i samma behov av en tjänst i just alkoholforskning som t.ex. huvudstaden.

Herr talman! Jag skulle egentligen ha velat forma mitt inlägg i vårsessionens sista minuter till en munter vårsång. Men tyvärr har detta sista ärende inte inspirerat mig till det stämningläget utan mer gett anledning till en klagolåt. Med hänsyn till tiden skall jag göra denna kort. Först vill jag instämma i vad Bengt Wiklund och Roland Sundgren anfört. Vidare måste jag konstatera att regeringen än en gång sätter tummen ned för förslag om utbyggnad av forskningsresurserna i Umeå högskoleregion. Det har skett många gånger under denna vårsession. Det välmotiverade förslaget om professur i reumatologi avslogs. Tjänsten gick till Göteborg. Man sade nej till professur i etnologi. Lika illa gick det med det upprepade kravet på professur i socialt arbete. Önskemålet om att högskolan i Luleå skulle få vara med vid fördelningen av pengar till träforskning avvisades. Allt gick till Stockholm. Regeringen förhalar frågan om forskningsoch utvecklingsenhet i träteknik i Skellefteå, och nu säger man nej till en professur i alkoholforskning i Umeå, trots att förslaget har stötts i alla beredningsinstanser. Jan-Erik Wikström lägger allt i Stockholm. Jag är djupt besviken. Mottot tycks vara: Åt den som har skall varda givet. Men att alltid bygga ut forskningsresurserna där verksamheten redan är ordentligt etablerad leder till ständigt ökande klyftor mellan större och mindre högskolor. Jag kan inte acceptera en sådan ordning. Återigen får vi några tröstens ord om att Umeå blir den framtida utbyggnaden som skall komma i fråga. Men varför skall de mindre högskolorna alltid komma i fråga sist? Det kan jag inte acceptera. Jag är också mycket besviken på de borgerliga kollegerna på Norrlandsbänken. I de frågor jag här berört har socialdemokratiska kolleger från alla fyra länen som ingår i Umeåregionen engagerat sig. De borgerliga har här i riksdagen varit passiva. Jag vill fråga dessa kammarkamrater: Varför har ni inte gjort något för att medverka till att Umeå får den nu aktuella professuren i alkoholforskning? Varför ställer ni så lojalt och förnöjsamt upp till stöd för regeringens centralisering av alla tjänster till Stockholm? Herr talman!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

Vidare yrkar vi att riksdagen uttalar att alkoholoch drogberoende är ett led i en samhällelig utslagningsprocess och att detta bör vara en grundläggande utgångspunkt också för forskningsarbetet inom området. Till Linnea Hörlén vill jag säga att jag tyvärr inte kan finna att det, som hon uttrycker det, med önskvärd tydlighet framgår att det kravet skulle vara tillgodosett. Därför kvarstår vårt yrkande på den punkten.
Herr talman! Bara ett par ord om lokaliseringen av en av tjänsterna till Umeå. Jag har följt dessa frågor i samband med utbyggnaden av Umeå universitet i många år, och jag är väl medveten om att det är utomordentligt viktigt att satsningarna på universitetet i Umeå ökar vid den fortsatta utbyggnaden av landets forskningsresurser. Enligt min uppfattning har det inte varit möjligt att göra det i detta sammanhang, men jag kan försäkra kammarens ärade ledamöter att det för mig är utomordentligt betydelsefullt att med uppmärksamhet följa utvecklingen i Umeå i framtiden och försöka medverka till positiva lösningar inom olika forskningsområden.

Herr talman! Av vissa anledningar tillkommer det mig att i dag framföra kammarens kollektiva tack till vår talman och uttala vår uppskattning för det lugn, den oväld och den effektivitet med vilken herr talmannen under den gångna riksdagen lett kammarens arbete. Jag vill också rikta vårt tack till kammarens vice talmän, dess sekreterare och övrig personal, som med sedvanlig erfarenhet, skicklighet och gott omdöme lagt saker och ting till rätta för oss i vårt dagliga arbete. Ni har, herr talman, på ett föredömligt sätt och enligt riksdagens lagar och föreskrifter sett till att denna församling fullgjort de ansvarsfulla uppgifter som den enligt parlamentarismens regler har fått sig ålagda i egenskap av ombud för svenska folket. När vi nu lämnar kammaren efter avslutat riksmöte tackar vi för den vänliga sommarhälsning som talmannen gett oss på vägen. Vi vill returnera den i mångdubbel form. Kammarens ledamöter önskar sin talman en välförtjänt vila och avkoppling efter en hård och arbetstyngd riksdag. Vi föreställer oss att det är med ett visst välbehag som herr talmannen byter ut talmansklubban mot yxan, sågen och busksaxen på skogsskiftet i det vackra Bergslagen.